Herr talman! När jag har suttit och lyssnat till diskussionen här i dag har jag gång på gång sagt mig att något av samma anda bakom orden kunde vi väl erinra oss om vi går tillbaka i tiden. I det historiska perspektivet har det alltid varit på det sättet att när socialdemokratin presenterat en reform har olyckskorpar stått upp och talat om hur galet det kommer att gå om denna reform genomföres. Så var det när den sociala trygghetspolitiken lanserades så långt tilibaka som på 1930-talet. Då var dei gott om spådomar om världens undergång — eller i varje fall om en ödelagd ekonomi för landet. Så har det varit praktiskt taget så länge jag kan erinra mig, och jag har — hur otroligt det än låter — 40 år av aktiv politisk och facklig bana bakom mig vid det här laget. Men alla dessa reformer — jag vill här lägga in även den aktiva sysselsättningspolitiken — passerade stadierna från det mycket energiska motståndet över till den något lugnare tveksamheten, så småningom fram till den försiktiga accepten och slutligen till ett godkännande. I dag har vi glädjen att inregistrera att efter denna procedur är dessa frågor i allt väsentlig ställda utanför de politiska stridslinjerna. Vi fick i ATP-striden på 1950-talet en ny repetition, ett återfall i den gamla frontställningen. Men det blev en snabb rättning i ledet sedan väljarna hade talat om att solidaritetsbegrepp och rättvisesynpunkter alltjämt var ting som hade sin slagkraft ute hos människorna. Och i det sista avsnittet av ATP-striden och under hela den debatten fanns ju också ett specifikt element och en specifik diskussion, även om man kanske inte talade så högt därom. Det var det medborgarinflytande på kapitalbildningen och kapitalströmmarnas användning som etablerandet av AP-fonderna i själva verket innebar. Genom att löntagarnas pengar avsaits i dessa fonder, som snabbt visat sig som en betydande faktor på kapitalmarknaden, kom på nytt de politiskt kontroversiella frågeställningarna i förgrunden. Under 1960-talet har dessa frågor aktualiserats gång på gång. Jag nämner det bara därför att de principiella skiljaktigheter i uppfattningen som jag här erinrat om ligger bakom dagens debatt. Jag vill minnas att det var i valrörelsen 1964 som man från högerpartiets sida ville sätta en spärr för den kollektiva kapitalbildningen via AP-fonderna. Man försökte göra det under den falska varubeteckningen att man ömmade och kände för folkpensionärerna. Andra framstötar har skett av och till för att moderera och begränsa det kollektiva sparandet på denna väg, vilket emellertid byggts upp trots motstånd och i dag är en avgörande källa bland de resurser som skall finansiera näringslivets utbyggnad och vårt kommande välstånd. Naturligtvis inriktades dessa attacker mot sparandet inte på grund av något slags ovilja mot sparandet i och för sig utan därför att man räknade med de befintliga och kanske ännu mer med de tänkbara möjligheterna att få ett demokratiskt inflytande över kapitalbildningen. När regeringen fattade sitt beslut om den statliga investeringsbanken, vars verksamhet är avsedd att baseras på AP-fondernas kapitaltillgångar, var det väl i och för sig inte så stor överraskning att motståndet från ett visst håll på den borgerliga kanten skulle bli klart uttalat, hårt och bestämt. I varje fall hade vi väl anledning att vänta detta från det håll där man traditionellt och historiskt har tagit som sin politiska uppgift att vara de privatfinansiella intressenas speciella vaktpost. Nu finns det ett gammalt uttryck som heter: »Den gudarna vill förgöra slår de med blindhet.» Det är väl inte utan att högerpartiets anhängare i den politiska debatten är litet oroade över den energi som högerpartiet har lagt ner på att hindra den statliga investeringsbankens tillkomst.

Naturligtvis kommer denna strid mellan regeringen och högerpartiet att avlöpa på samma sätt som tidigare strider som har gällt folkets inflytande på ett nytt område. Efter en tid är verksamheten etablerad. Den kommer att avsätta positiva resultat ur det allmänna framåtskridandets synpunkt.

Nu tillkommer ytterligare den omständigheten, att det här rör sig om förvaltningen av pengar som — vilket jag nyss framhöll — löntagarna avstår ifrån och som reserverats som skydd för pensionsutfästelser. Enligt vedertagen uppfattning är det fråga om pengar som efter de anställdas val avdelats från vad som i annat fall skulle ha varit medel till deras löner. På samma sätt har svenska folket genom sina ombud i denna kammare och i medkammaren varit berett att genom en höjd omsättningsskatt satsa det aktiekapital som i sin tur skall vara grunden och förutsättningen för bankens verksamhet. Man kan med skäl ställa sig frågan: Varför och av vilken anledning är landets löntagare beredda till en omfördelning av egna pengar från konsumtion och ökning av sin levnadsstandard — vilka pengar de naturligtvis anser sig böra ha och så väl behöver — till en direkt industriinvestering? Jag kan erinra om, som jag nyss sade, tiden för 30—40 år sedan, då jag som fackligt aktiv hade mitt arbete på denna front. Då dominerades bilden av den gamla filosofin, som till hundra procent var ett uttryck för: hur skall vi kunna dela kakan, så att fördelningen blir något så när rättvis? Den fördelningsfilosofin har väl numera i långa stycken efterträtts av den avancerade uppfattningen att det är allas vårt intresse att kakan blir större, ty då är det mera givande att dela den. Ja, hur skall vi göra kakan större? Här kan ingen vara oengagerad, eftersom var och en är berörd, för sin sysselsättning, för sin existens och i den gemensamma önskan att snabbt vidga inrättande av en statlig investeringsbank och öka möjligheterna till ett rikare liv och naturligtvis ett större mått av trygghet i livets alla skiften. Det är en mogenhetsförklaring från de anställda, då de visar sitt intresse för en näringspolitik i vidare bemärkelse, ett intresse som de har dokumenterat genom en klar och helhjärtad uppslutning kring den föreslagna investeringsbanken. Det är emellertid ett intresse som högerpar tiet helt — och jag kan säga mittenpartierna i varje fall halvhjärtat — avvisar. Förvaltningen av våra tillgångar, som de konkretiseras i vårt sparande och vårt kapital, skulle enligt borgerlig filosofi, efter någon underlig ordning, vara förbehållen ett fåtal personer. Om jag logiskt skall försöka tolka er inställning, skulle jag kalla dem för något slags ekonomiska supermän. I en hel del icke ovanliga fall är detta att man tillhör de där männen mer ett resultat av om man råkat födas av de riktiga föräldrarna än av ett naturligt urval, som man i allmänhet inbillar sig att den fria konkurrensmarknaden är grogrunden för. Om man nu via ett samhällsägt kapitalinstitut går in på för det allmänna hittills fridlyst mark, så är det av två skäl. I en fortskridande samhällelig demokratiseringsprocess bör inga marker vara fridlysta. Om några år kommer detta förslags motståndare — det är jag övertygad om — med förvåning och måhända med någon skamkänsla att erinra sig sitt motstånd i dag. En annan sak är också väsentlig. Om vi på detta område inte ser vad utvecklingen kräver, kommer våra efterföljare att ha anledning att anklaga oss för underlåtenhetssynder. Vi har framför oss en tid som ställer nya perspektiv och reser nya krav med avseende på näringslivets utbyggnad och utveckling. Det har erinrats därom i åtskilliga inlägg i dagens debatt. Ärligt talat har vi väl haft konkurrensfördelar hittills. Jag läste nyligen en artikel av en professor i nationalekonomi av svensk härkomst, vilken jag sätter stort värde på för hans konstruktiva fantasi och analytiska förmåga. Jag vet inte om artikeln ännu är publicerad, men i så fall kommer den att bli det ganska snart. Jag tror han förlåter mig om jag skvallrar ur skolan. Han gjorde den i och för sig intressanta analysen att under vår generation har två världskrig gått härjande fram Över industristaterna. Det betyder också att vid varje tillfälle har produktionsapparaten slagits sönder, och naturligtvis, när krigen varit över, befann sig länderna i en situation då de som konkurrenter till länder med oförstörd produktionsapparat inte var särskilt farliga. Vi får väl hoppas att det skall förbli fred i världen. Det var ju i runt tal 25 år sedan vi upplevde det senaste världskriget. Det gick en generation mellan de båda världskrigen, och lika lång tid har på nytt passerats. För mänsklighetens möjligheter att öÖverleva hoppas vi att eländet inte skall ske för tredje gången, men det betyder, enligt den nämnde professorn i nationalekonomi, att vi får en hårdare och mer skärpt konkurrenssituation på grund av den industriella utbyggnad som sker i industriländerna. Vi får inga gratispoäng, som vi fått tidigare — om jag nu skulle dra ut tankegångarna av den ekonomiska analys som professorn har gjort.

Då har i varje fall regeringen kommit fram till att klockan har slagit för en omprövning i dessa frågor. Jag tror att det är dags för en planering i större skala. Jag kan ha all respekt och jag kan ta av mig hatten för de enskilda företagens planering, men det är dock en planering från det isolerade företagets egna synpunkter och utgångspunkter. Även om man kanske har litet grand på känn vad som sker på andra håll, finns det ju inte en samordnad branschplanering och industriplanering, varför naturligtvis åtskilliga av den privata företagsamhetens investeringsprojekt kommer att framstå såsom mindre väl genomtänkta. All right! Då kan man säga: Det ligger i företagsamhetens natur. Man får slå igen butiken om man inte gör sådana förtjänster att det hela går ihop. Man kan — och det är ju den privata företagsamhetens prerogativ — göra det och sova lika lugnt på sitt öra i alla fall, därför att man inte har några personliga engagemang i fråga om att ta hand om de människor som man ställer utan arbete. Detta lägger man i skötet på samhället, och vi har accepterat en sådan uppfattning. När vi som regeringsledamöter och riksdagsmän skall svara för detta, är det emellertid en annan syn på frågorna än om man diskuterar dem som privat företagare, med de relativt fria möjligheter och den frihet från ansvar som den privata företagsamheten har och enligt de lagar och regler som gäller för området och som väl också kommer att gälla i fortsättningen. Detta utesluter naturligtvis inte att det finns graderingar i fråga om företagens intresse att ta hänsyn till de sociala konsekvenserna, men i grova drag och rent allmänt är det så att ett företag som misslyckas inte spikas vid skampålen såsom en som illa har behandlat sina anställda, utan man har i sista hand samhällets sköte att lägga bekymren i. Jag tror emellertid att vi inte i längden kan nöja oss med detta. I det hårdare perspektivet kommer vi att behöva en högre grad av planering, högre grad av helhetssyn när det gäller branschernas utveckling — de branscher som har att ta upp sin hårda kamp med världsmarknadens väldiga industriella tungviktare.

Jag behöver inte stå och erinra om det konkurrensläge som numera har vuxit fram, med kanadensarna inne på den europeiska marknaden, med möjligheter att få fram snabbväxande trädsorter och att framställa konkurrensvärdiga produkter. Jag behöver inte erinra om att man har att brottas med konkurrenter med väsentligt lägre lönelägen och lägre kostnader, men vi kan inte komma fram till den uppfattningen att vi vill ge upp möjligheterna att förädla den svenska skogen, en av de råvaror som vi alltfort kommer att räkna med som basråvara inom svenskt näringsliv och i folkhushållets försörjningsmöjligheter. Vi har en industriell utbyggnad i norr som ger en klar överkapacitet med hänsyn till befintliga skogstillgångar. Den hade tidigare sin grund uti att vi kunde delvis importera råvaran ifrån Finland och den hade väl också sin grund däruti att man tidigare inte hade samma anspråk på en klok skogshushållning som företagarna och skogsägarna i dag via lagstiftningen är tvingade att iakttaga. Vi avläser konsekvenserna av det i dag i form av en rad nedläggningar av smärre sågverk och smärre massaindustrier, bl.a. i Ådalen. Var och en av oss kan se framför sig, om vi intresserar oss för problemet, att det finns möjligheter att fortsätta med en skogsindustriell verksamhet i Norrland, om man är beredd att ta konsekvenserna, genom ett fåtal stora och slagkraftiga industrier. Staten har nu satsat de pengar som dessa industriägare icke själva har kunnat mobilisera på den allmänna kapitalmarknaden. Det är möjligt att det har varit och är ett riskmoment i en del av dessa engagemang som den private bankmannen skulle dra sig för att signalera klart ljus för. Vi har emellertid ansett att de möjliga vinsterna och chanserna till vinsterna är så stora att den risken bör tas, och staten är engagerad i den utbyggnaden. Å andra sidan har vi en tillväxt av råvaran i södra och mellersta Sverige som inte har sin motsvarighet i en förädlingsindustri. Denna befinner sig ju för närvarande bara i vardandet. Det är ingen tvekan om att där kan mycket göras. Jag såg för kort tid sedan några statistiska redovisningar över antalet småsågar i ett av-våra mellansvenska landskap. Det var påfallande hur många hundra de var och vilken liten kapacitet de hade. Hela 90—935 procent av dem hade en kapacitet som låg under 1000 standards per år. Dessa småsågar har sett sin tid när det gäller virkeskonkurrensen på världsmarknaden. Det måste bli en produktion i större format. På samma sätt förhåller det sig när det gäller skogsförädlingen på pappersindustrins område. Vi har ett utbyggnadsprogram framför oss i södra och mellersta Sverige, och vi har ett nedbantningsprogram framför oss i norra Sverige. Kommunikationsavstånd, transportkostnader och mycket annat kommer in i en sådan kalkylering. Detta ordnar sig tyvärr inte av sig självt om det inte finns ett samhällsintresse som sammanför parterna, om inte samhället är berett att ekonomiskt ta vissa risker för att genomföra programmet. Det samarbetet är redan etablerat och påbörjat, dess bättre kan jag säga. Det har jag ständigt slagits av de senaste månaderna att när jag kommer till tals med industrins egna företagare hör jag ingenting av det olyckskorparnas kraxande eller denna aversion mot samhällets medverkan som vi finner i den politiska debatten om banken. Jag föreställer mig att situationen för de svenska varven är ungefär enahan da. Jag kan villigt erkänna att vi har en varvsindustri som i sina största företag är rationell och väl avancerad, men företrädarna för varsindustrin erkänner gärna mellan skål och vägg att de har större möjligheter att hävda sig i konkurrensen om de kan etablera eit produktionssamarbete och därmed slå i ett större format. Även inom den näringen har numera etablerats ett samarbete för att analysera och ventilera problemen. Jag kan dock garantera damerna och herrarna här i kammaren att dessa problem inte löses utan statens medverkan. Det räcker inte med hänvisningar till att de befintliga institutionerna skall klara saker och ting, att ändra på banklagstiftningens regler, liberalisera statuterna o.s.v. Situationen är inte sådan. Det är varje varvssakkunnig industriman beredd att intyga, om någon av er fortfarande tvivlar. Jag tror att järnoch stålindustrin har börjat fundera över samarbetsformerna, och jag tror att man också där börjat begripa vad klockan är slagen. Där är staten för övrigt en part. Den är ju direkt engagerad i järnoch stålindustrin på samma sätt som den har ett partsintresse i varvsindustrin. Det har sagts tidigare i dag, och det håller jag med om, att det inte behövs en produktion på miljontals årston för att vara slagkraftig, utan det beror på mycket annat.

Det järnverket producerar i dag 2,5 miljoner årston. Norrbottens järnverk producerar 400 000—500 900 ton. Oxelösund har ett program enligt vilket man beräknar komma upp till 500 000 å 600 000 ton. Domnarfvet, som väl är det största i vårt land, producerar 800 000 a 850 000 ton. Här var det alltså ett enda järnverk motsvarande fyra, fem eller sex av de stora svenska järnverken. Det driver givetvis »diversehandel». Där tillverkas pipelines, byggnadsjärn och plåt av olika dimensioner. På varje produktionslinje är verket därför inte så stort som det kan förefalla av siffrorna. Verket står nu inför ett utbyggnadsprogram. 1970 skall kapaciteten vara uppe i 5 miljoner årston. Järnverket i Taranto är av många skäl slagkraftigt på världsmarknaden. Lönerna är relativt låga — man etablerade sig i en trakt där människorna saknade arbete och var beredda att ta anställning för vad de fick — och kapaciteten är, som nämnts, mycket stor — varje detalj i det här järnverket är fyra —fem gånger större än motsvarande detaljer i de svenska järnverken. Det kan producera billigt och har inga som helst svårigheter med avsättningen, snarare motsatsen. I det konkurrensläge som råder är det väl naturligt att man funderar över motsvarande svenska industriers utvecklingsmöjligheter.

Vidare har vi att räkna med en utveckling som blir alltmer kapitalintensiv. Det har klagats på dåligt sparande och bristande kapitalresurser i vårt land, men det är alldeles felaktigt, eftersom alla internationella jämförelser visar — även om vi kanske inte ligger i toppen i alla avseenden — att vi ligger i toppen i fråga om investeringskapital, utslaget per capita. Sverige är emellertid ett litet land. Här finns knappt 8 miljoner människor, och det är svårt att realisera de enormt kapitalslukande investeringarna i ett litet land med en ganska decentraliserad kapitalmarknad och kreditgivningsinstitution. I det utvecklingsperspektiv vi väl också kan avläsa ligger ett mera uttalat element av forskning, teknik och nyföretagsamhet. Vi har ju varit rätt duktiga, det skall ingen bestrida. Vi var först på arenan med det rostfria stålet, men nu kan vem som helst som är något så när initierad på området resa till Ruhr eller hälsa på i Japan och konstatera att den produkten på dessa ställen görs i långa serier och till lägre priser än vad vi någonsin kan konkurrera med. Man får en känsla av att en bra sak som vi tillverkar får vi vara ensamma om under ett eller två decennier i bästa fall, men därefter måste vi komma fram med någonting nytt. Följaktligen måste vi i fråga om utvecklingsarbete och forskningsarbete ständigt ligga framme i täten. Jag är beredd på att ni säger att på den punkten inte finns någon som har en annan uppfattning än finansministern. Men även utvecklingskostnaderna skall finansieras och då finansieras av företagen. Också här kan det bli fråga om att dessa utvecklingskostnader vävs in i investeringsprojekten för framtiden, där en finansiering från ett håll är den rationella och riktiga finansieringen. Det har sagts — jag tror det var herr Holmberg som fällde det något oförsiktiga yttrandet — att hela västvärlden präglas av den fria företagsamheten. Han vill väl sätta det yttrandet emot vad han befarade skulle bli resultatet för vår del av den statliga investeringsbanken. Detta är ju så pass långt från sanningen som man kan komma. Många av oss har haft tillfälle att studera dessa frågor på olika håll i Europa. Jag har tidigare sagt i offentliga sammanhang — jag kan upprepa det nu — att jag inte är någon beundrare av den i detalj reglerade ekonomin. I de stater som har prövat en sådan ekonomi — många gånger ifrån teoretiska idépolitiska utgångspunkter — konstaterar vi i dag en ganska påtaglig orientering över till vissa inslag av liberalisering och till och med, om jag skulle använda det gamla marxistiska uttrycket, profittänkande. Jag tycker att man läser sin Marx illa och dåligt om man bara läser de kanoniska skrifterna och inte tar hänsyn till historieutvecklingen. Alla får lära om på den punkten. Det har även de mest renläriga fått göra. Å andra sidan har jag också lagt märke till hur man i de tidigare klassiskt fria ekonomierna numera har kommit underfund med att man inte är sig själv nog utan har fått orientera sig mot ett samarbete med samhällsmakterna, med regering och parlament, för att nå de åsyftade resultaten. Man har kanske i detta avseende kommit längst i Frankrike. Jag tror att denna utveckling är alldeles påtagligt på gång i England.

För närvarande är man i England i färd med att via statlig kreditgivning rusta upp den engelska varvsindustrin. De privata företagarna kunde inte klara det. De var inte mogna för ett produktionssamarbete och för att själva reda upp förhållandena i denna för England så utomordentligt viktiga näring. Den är naturligtvis alltid viktig för en nation som har stormaktskaraktär och som ur ren beredskapssynpunkt måste ha en viss skeppsbyggnadskapacitet i det egna landet. Nu har regeringen tagit hand om detta och håller på att rusta upp den engelska varvsindustrin via sina möjligheter att kontrollera krediterna; något annat sätt att klara problemet finns inte. Labourregeringen har väl inte för ro skull etablerat en speciell minister för teknik och industri, som för närvarande arbetar med att samordna forskning och utvecklingsarbete — inte för varje enskilt företag utan branschvis och med riksbetonade bakomliggande synpunkter; allt i effektivitetens intresse. Jag avläser samma situation i Tyskland och Holland. De länder som ännu inte gett exempel på samma utveckling följer säkerligen också efter, det är ingen tvekan om den saken. Längst har utvecklingen som sagt kanske gått i Frankrike. Jag har framför mig ett dokument som redovisar relationerna mellan staten och näringslivet i detta avseende. Där har man i botten en plan — man har efter östmönster, om jag skall kalla det så, bestämt sig för en planmässig utbyggnad fem år framöver. I samråd med industrierna har man gjort klart för sig vad man skall satsa på och inte satsa på, allt från utgångspunkten att det inte är den enskildes sak om samhällsekonomin skall klaras eller ej, utan en samhällets angelägenhet. Denna plan används som ett instrument för att leda näringslivets utveckling i önskade banor. För att ett företag skall komma i åtnjutande av skatteoch kreditpolitiska favörer krävs uppträdande i enlighet med Ööverenskomna riktlinjer. Kredit ges i regel först sedan plankommissionen hörts i ärendet. Våren 1966 beslöt franska regeringen inrätta tre kommittéer, en för industriell utveckling och en för statlig företagsamhet samt en administrativ kommitté för samordningen av det hela. I varje kommitté ingår representanter för det interministeriella rådet, och man har arbetsgrupper, gärna under ledning av en minister, i något fall till och med av premiärministern. Industrikommitténs råd inkluderar bl.a. ekonomioch finansministrarna, industri ministern och generalkommissarien för planeringen. Gruppen är sammansatt av representanter för såväl staten som den privata sektorn, och uppgiften blir att utveckla regeringens industripolitik, avgöra vilka industrigrenar staten skallstödja och vilka incitament som kan stimulera till erforderliga fusioner.

Näringslivets struktur och företagens handlande påverkas genom ett alltmer finmaskigt nät av institutioner med femårsplanen i centrum och därutöver genom direkta avtal. När överenskommelsen var underskriven av regeringen och näringslivets representanter, presenterades den av min franske kollega med följande ord inför en samling tidningsmän: »Vi har avlägsnat oss från det gamla laissez faire-systemet, eller likgiltigheten visavi industrigrenarna och ett förstatligande därutav. Det finns inte längre någon privat industri som är herre över sitt öde, som kan räkna med att bara vända sig till staten vid svårigheterna för att sedan dra sig tillbaka och inte längre ha något med staten att göra.» Jag skulle, herr talman, inte vilja gå så långt i min presentation av regeringens intentioner på detta område. Debré går väl längre än jag. Jag har velat erinra om detta med hänsyn till herr Holmbergs franka förklaring om de helt fria ekonomierna i Västeuropa. Det är en falsk historieskrivning. När jag läste igenom motionerna och ägnade mig — jag var ju tvungen därtill med hänsyn till velymen — en ganska lång stund åt att läsa igenom högerns partimotion, var det åtskilligt i den som jag ryggade tillbaka inför. Den lättsinniga förklaringen att regeringens felaktiga ekonomiska politik har lett till en tioprocentig kostnadsökning för de svenska företagen är en sådan där slarvig formulering som jag, om jag hade tid på mig, skulle försöka utveckla och korrigera mera ordentligt. Men den omständigheten att det är en tioprocentig lönehöjning betyder inte att det är en tioprocentig kostnadsstegring, det förstår nog var och en i denna kammare. Det finns någonting som heter produktivitet och någonting som heter rationalisering. Om jag skulle vara noggrann skulle jag ta upp en diskussion om dessa frågor. Herr Holmberg har både i motionen och i sitt inlägg här i dag tagit upp frågan om regeringens vägran att ge Volvo rätt att låna pengar på utlandsmarknaden med motiveringen att Volvo inte hade någon chans att slå in sin vagn på den amerikanska marknaden. Nu minns jag personligen hur detta gick till. Det var i början på 1950-talet som Volvo gjorde en framställning om att få ta upp lån på utlandsmarknaden.

Då var det kanske inte så onaturligt om vi vid det tillfället — jag tror det var år 1954 under herr Skölds tid som finansminister; jag kom ju år 1955 — sade oss att det i rådande läge inte var så särdeles logiskt att öka på den här aktiviteten ytterligare genom en import av utländskt kapital. Det är möjligt att handelsministern som sin personliga uppfattning uttalade att han inte trodde att det skulle vara möjligt att sälja bilar på den amerikanska marknaden i konkurrens med amerikanerna. Han hade den uppfattningen då. Det spelar ingen roll i samband med behandlingen av Volvos låneärende. Volvo kom tillbaka efter några år och fick bifall på sin framställning, fick följaktligen rätt, när marknaden var annorlunda, att gå ut och låna för att refinansiera den exportexpansion som man då hade påbörjat. Jag har velat säga detta för att i någon mån lägga till rätta en gammal historia som nu både i anföranden och motionsledes far omkring under helt oriktiga premisser. Det är lätt att säga — som har gjorts från denna talarstol — när man sätter denna fråga om den statliga investeringsbanken kontra den privatfinansierade industriutbyggnaden, att det inte förekommer några missgrepp inom det privata näringslivet och att om det sker några missgrepp får de inte så stora verkningar. Ja, man har dåligt minne. Kreuger var en privatföretagare som gjorde missgrepp i sin investeringsoch affärsverksamhet. Thordén i Uddevalla var en privatföretagare som gjorde missgrepp. I Oskarshamn har vi ett industriföretag som har gjort missgrepp. Vi behöver bara se på Ådalen och Dalsland i dag så finner vi rader av privatföretagare som har gjort missgrepp i sina investeringar en gång i tiden och där samhället nu får försöka »torka upp» konsekvenserna av dessa missgrepp. Gör inte sådana enkla jämförelser, ty de håller uppenbarligen inte! Jag har vidare förvånat mig över att de föregående talarna gång på gång framhållit att de stora företagen skulle ha en speciell entrébiljett till kreditstödet via investeringsbanken medan de oroat sig över hur det skulle gå för de mindre och medelstora företagen. Det har i Kungl. Maj:ts proposition uttalats att alla företag skall ha samma möjligheter. Jag tror dock att det kommer att bli fråga om större pengar till de stora företagen och mindre pengar till de små företagen — det ligger i hanteringens natur. Vidare är jag något överraskad över att herrarna från den borgerliga kanten i denna debatt öser sin mer eller mindre klart utsagda motvilja över de stora företagen. Man framhåller t.ex. att en investering för ett stort företag kanske hindrar investeringar för 20 eller 30 små företag. Vad är detta för slags argumentering? De stora och små företagen måste ju arbeta jämsides med varandra inom vårt näringsliv. Viss verksamhet passar för små, och viss verksamhet passar för stora företag. Ingen företagstyp värderas fördenskull framför den andra. De stora företagen har de små företagen som underleverantörer. De har ett direkt med varandra integrerat produktionsarbete. Är det av politiska skäl som man för fram detta argument? Är anledningen kanske den att det finns flera småföretag än storföretag? Man är frestad att fråga herr Holmberg, även om det låter något oförskämt, om han har fått tillåtelse att säga detta och om han har lovat att det bara skall vara en läpparnas bekännelse och ingenting annat? Herr talman! Hela tanken att Volvo, L. M. Ericsson, ASEA, SKF, Sandviken och SAAB skulle vara företag som tränger ut små och medelstora företag och tillskansar sig fördelar på deras bekostnad genom att snylta åt sig kreditmedel som skulle göra så mycket större effekt hos de små är fullkomligt horribel. Det måste vara andra bevekelsegrunder som ligger bakom ett genomtänkt företagsekonomiskt handlande. En annan fråga som tagits upp under debatten har varit den sjunkande självfinansieringen. Man har undrat när en lämplig balans har uppnåtts. Herr Dahlén hänvisade till en handling från mitt partis kongress år 1964, ur vilken han trodde sig kunna utläsa att socialdemokraterna ansåg att det skulle vara bra om företagen kunde berövas sina självfinansieringsmöjligheter. År 1964 elier måhända 1963 hade jag möjlighet att föra en televisionsdebatt med representanter för företag, bankvärld och andra intressenter på detta område, och vi kom då in på denna intressanta fråga. Därvid framhöll bankvärldens representant att det inte är bra med en för låg självfinansiering men att det inte heller var bra med en för hög sådan. Fram till 1960 hade den svenska industrin totalt sett en självfinansieringsgrad som innebar att den kunde bestrida upp till 100 procent av sina investeringskostnader och via vinsterna därutöver kunde göra utlåningar till andra sektorer inom näringslivet. Denna <självfinansieringsgrad = var, mina damer och herrar, för hög. Den var så hög att den noggranna kreditprövning av företagets utbyggnadsengagemang som skulle vara erforderlig inte kom till stånd. Jag har fått besök av personer som sagt till mig att jag skulle kunna göra ganska överraskande upptäckter, om jag reste ut och undersökte vilka resultat den för höga självfinansieringen har lett för vissa företag. Det gäller sådant som vid en kritisk bedömning av möjligheterna inte skulle ha förverkligats. Jag står inte här och talar i vädret. Det finns många av er som kan verifiera detta, om ni ser er omkring. Det bör vara — om jag skall använda ett banalt uttryck — en lagom stor självfinansiering, det bör vara en självfinansieringsgrad som ger utrymme till egna initiativ och naturligtvis till det risktagande som <företagarna aldrig kommer ifrån, i varje fall inte företagarna i smått och medelstort format. Om man sedan kompletterar detta med en lånefinansiering som gör att kapitalmarknadens tillgångar kanaliseras dit där de ger sin bästa effekt, är det ingenting att gråta över. Dra därför inte för långt gående slutsatser av detta uttalande eller försök inte vara så poli tisk, herr Dahlén, när herr Dahlén läser detta uttalande. Det skall ses mot bakgrunden av de svenska företagens självfinansieringsmöjligheter ända fram till 1960, när självfinansieringsgraden var för hög. Om uttalandet skulle ha gjorts i dag och om jag skulle ha haft någonting att skaffa med det, skulle uttalandet ha blivit ett annat, det kan jag försäkra herr Dahlén. Högerpartiet har i sin motion presenterat en rad krav. Jag vill minnas att de står på sidan 16 i motionen, om det är någon ambitiös riksdagsledamot som orkar läsa så långt. Genomgående för alla kraven är att man skall liberalisera i avseende på den skattebelastning som vi har i dag. Man skall ta bort omsättningsskatten på investeringsvarorna. Det skall vara bättre avskrivningsregler. Det är detsamma som en skattesänkning. Det är andra ting som kommer in. Jag är medveten om att var och en kan ställa sig upp och yrka på skattesänkningar för den sektorn eller den sektorn av företag eller fysiska personer, men i sista hand kvarstår ju ändå det ofrånkomliga faktum att varje inkomstbortfall för statskassan måste — med de ambitioner som detta hus ständigt lägger i dagen — kompenseras på annat håll. Det är ju den sista delen av dramat som det är — och det förstår jag — behagligt och skönt att slippa ägna sig så särdeles mycket åt. Jag vill minnas att herr Ståhle svarade på frågan varför man inte kan som ett alternativ till investeringsbanken i stället satsa hårdare på Industrikredit och Företagskredit. Jag tror också att herr Ståhle sade ifrån att man här har ett outnyttjat kapacitetsutrymme och att det bör utnyttjas först. Jag skulle kunna komplettera utskottets vice ordförande med att säga att ännu har inga framställningar från Industrikredit och Företagskredit om ökat aktiekapital avvisats av regeringen. Och i den mån jag kommer att ha någonting att säga till om härvidlag inom regeringen kommer framställningar om ökad aktivitet i form av ett större aktiekapital icke att avvisas av regeringen. Som alla känner till har vi här ett hälftenbruk, företagen ägs av affärsbankerna till hälften och av staten till hälften. Det är möjligt att affärsbankerna inte har tagit något initiativ — även om man skulle tro det med hänsyn till allt det beröm som har slösats över dem i denna debatt — för att begära ett ökat aktiekapital i dessa kreditinstitut. Om de gör det, kommer inte den statliga partnern att streta emot, det försäkrar jag. På samma sätt är det med exportkreditinstitutet. även där har man en outnyttjad lånekapacitet. är den förbrukad och behöver man mera, är även detta avsnitt så pass angeläget i vår allmänna verksamhet att önskemål från institutet enligt min mening måste tillgodoses. Sedan har man ständigt kommit tillbaka till att etableringen av den statliga banken skulle i ett avseende vara en otillständig etablering, därför att banken ger sig in på ett område där den, som det heter, blir en monopolbank. Varför ger man inte där möjligheter till en fri konkurrens? Jo, de möjligheterna finns. Det står ingenting i gällande lagstiftning som hindrar bankerna från att i morgon dag etablera ett likadant institut. Det finns inga rättsliga hinder för detta. Någon av talarna använde det uttrycket. Men jag är medveten om att det finns praktiska hinder. För det första måste man starta med ett aktiekapital av en storleksordning som de privata affärsbankerna kommer att ha stora svårigheter att mobilisera. För det andra skall detta institut arbeta på ett område med ett risktagande som det privata bankinstitutet med det ansvar det har gentemot insättarnas pengar inte kan konkurrera med, och det begriper affärsbankerna själva. Jag föreställer mig att det begriper oppositionen också, eftersom man till detta alternativ med ett privat institut har anknutit något slags statlig garanti för de engagemang som det privata institutet tar på sig. Men då är det ju ingen konkurrens på fria villkor enligt gammal vanlig uppfattning om vad som är fri konkurrens!

Men det blev ju inte två konkurrenter! Det blev en statsbank och en hybrid av något som varken är det ena eller det andra. Jag tycker att man under sådana förhållanden kan stämma ner indignationen litet grand när man talar om att det inte ges möjligheter till fri konkurrens. Man får aldrig glömma bort att affärsbankerna och försäkringsföretagen måste knytas upp i lagstiftningen av så hårda säkerhetsföreskrifter att insättarnas och försäkringstagarnas rättigheter och pengar alltid är garanterade. Vi har, om jag går tillräckligt långt tillbaka i tiden, haft sorgliga erfarenheter på detta område, och den svenska banklagstiftningens och försäkringslagstiftningens hårda villkor är resultatet av en korrigering av ett missbruk på detta område. De nuvarande formerna för denna verksamhet kommer denna kammare, det är jag övertygad om, att slå vakt om just utifrån insättarnas och försäkringstagarnas intressen. Mittenpartiernas motion är ju om jag har förstått den rätt en gemensam motion. Jag gratulerar partierna till att ha blivit ense i denna kontroversiella fråga, och jag konstaterar att enigheten inte sträcker sig över hela den borgerliga fronten, men det vore väl för myc ket begärt att den skulle ha så gjort. Jag kanske vågar dra den rent personliga slutsatsen att födslovåndorna var störst hos folkpartiet och minst hos centerpartiet, när denna den eniga mittens motion såg dagens ljus. Jag skulle ta mycket fel om jag inte gissar rätt på den punkten. Men all right, det är en med möda hopkommen enighet, och vi får acceptera den som en sådan. Men vad är det den innebär? Jo, man skall ha en bank på ett år. Det är den där brasklappen bakom. Man vågar inte säga nej. Ge inte Erlander ett nytt ATP-val, som det så drastiskt skrevs. Man vågar inte säga nej, men man tycker att det är olustigt att säga ja, och så löser man frågan på det eleganta sättet att man säger: låt oss få institutet på ett år och låt oss utreda under tiden! Ja, den här banken skall väl komma i gång, hoppas jag, och göra sina utfästelser med den organisationsform som den har. Och jag föreställer mig att det kommer att bli ganska besvärligt, om man i en löpande verksamhet sedan får för sig att man skall göra om konstruktionen och organisationen av banken med de konsekvenser detta skulle kunna medföra. »Strukturomställningen gör många arbetslösa», har det hetat från talarstolen här i dag, och det har sagts att omställningen framför allt gjort tjänstemännen arbetslösa. Samtidigt har det också sagts, att vi har en ständigt pågående strukturomvandling i samhället, så det är inte något nytt i och för sig. Jag kan väl säga att båda konstaterandena är riktiga — vi har haft en ständigt pågående strukturomvandling i samhället, och den har nu accentuerats av skäl, som vi litet till mans är väl informerade om. Varje strukturomvandling kan tillfälligt och intermittent föranleda en viss arbetslöshet, både bland tjänstemän och arbetare. Men märk väl, mina vänner: arbetslöshetsprocenten när det gäller tjänstemännen rör sig om några tiondelar, och när det gäller kroppsarbetarna om ett par procent! Om man därför beskärmar sig över de arbetslösa i dag, så skulle det se bra ut, om man inte bara sköt fram tjänstemannaproblemet utan även tog upp det andra problemet — den omständigheten att kroppsarbetarna är mer vana vid arbetslöshet ger ju ingen absolution för att de skall glömmas bort i detta sammanhang. Det råder väl ingen tvekan om att denna omställningsarbetslöshet dess bättre är av övergående natur. Genom en kraftfull insats gör samhället och kommer samhället att göra vad som erfordras för att omställningsperioden skall bli så kort som möjligt. Men det är fel och orealistiskt att tro, att denna procedur kan gå vidare utan att en viss tillfällig arbetslöshet kan uppstå som kan drabba både kroppsarbetare och tjänstemän. När jag läste högerpartiets motion och fann att man där sade nej till statsbanken, kunde jag inte frigöra mig från den reflexionen att man har velat köpa något slags good will inför allmänheten genom att tala om att man så mycket hårdare skulle satsa på de aktuella trygghetsskapande åtgärderna. Man tar då upp frågan om en utbyggd arbetslöshetsförsäkring, och man tar upp frågan om den överåriga arbetskraften, och så hänvisar man i motionen till vad man vill göra i dessa fall. Ja, dessa åtgärder vidtas redan på alla de punkter där man har gjort hänvisningar i motionen, och man är därför tämligen sent ute. Det förhåller sig inte på det sättet, att dessa åtgärder kan ersätta investeringsbanken. De innebär ett komplement till investeringsbanken. Det är här fråga om ett komplement, som inte innebär någonting nytt för dagen utan som innebär en aktivitet på detta område, som vi stadigt och gradvis förbättrar allteftersom vi vinner erfarenheter under årens lopp. Jag skulle till sist vilja säga, när jag hör dessa utläggningar om nödvändigheten av en trygghetsskapande politik, att herrarna slår in öppna dörrar. Det är inte det parti, som i dag har regeringsmakten, som behöver upplysas om vad arbetslöshetens förbannelse innebär och om värdet av en trygghetsskapande politik. Jag tror inte att det finns någon som på den punkten kan bestrida, att det är socialdemokratin som har varit vägröjaren, och jag beskrev inledningsvis att motstånd, tveksamhet och motvillig accept i detta fall så småningom har resulterat i någonting av en anslutning. Men fortfarande torde det vara så att de människor, som riskerar att bli arbetslösa, inte kan när den situationen inträffar söka någon trygghet hos högerpartiet och över huvud taget inte hos något borgerligt parti — de vet erfarenheismässigt var de kan räkna med att få den hjälp som de behöver. Jag gav, herr talman, ett hederligt löfte, när jag gick upp i denna talarstol, att jag skulle begränsa mitt anförande inom ramen för en timme. Det är möjligt att den timmen har passerat nu. Men eftersom jag själv är ledamot av denna kammare och som sådan bar den största känsla för mina kammarkamrater, skall jag försöka att inte missbruka mitt löfte på samma sätt som jag brukar göra i medkammaren, utan så långt möjligt koncentrera det jag nu avslutningsvis ville säga. Herr Åkerlund — och jag skall vara så artig att jag inte förbigår någon av de Övriga som haft ordet i dag — var irriterad över, om jag får använda mitt eget uttryck för att uttrycka hans tankegångar, det slarviga förberedelsearbete som denna proposition representerar. Han erinrade om ait när vi genomförde ATP-reformen, föregicks den av två stora utredningar med åratal av kvalificerat utredningsarbete. Han har rätt i detta. Men trots två stora utredningar och åratal av kvalificerat utredningsarbete ville inte herr Åkerlund, om han var ledamot av riksdagen åren 1958 till 1960 — jag är litet osäker om det — men i varje fall inte hans partivänner acceptera den utredningen till något pris. Det är alltså inte uteslutande själva utredningen, som är det avgörande, utan det är det substantiella innehållet i förslagen som i allmänhet är avgörande för om man anser sig kunna acceptera dem eller ej. Herr Åkerlund nämnde ett ord, som väl hoppade genom tändernas stängsel litet snabbare än han från början hade tänkt sig. Han sade: är det meningen att avgörandena i den statliga investeringsbanken icke skall redovisas för riksdagen? Ja, där har han dragit en riktig slutsats, ty när det gäller kreditprövningarna i de speciella företagen, så skall de inte redovisas för riksdagen. Han frågar vidare om avgörandena skall ske »i de slutna direktionsrummen». Om detta är en principiell uppfattning hos herr Åkerlund, är jag den förste att ge honom ett erkännande. Vid den stora kreditgivningen avgörs nämligen dessa frågor inom den privata sektorn i de slutna direktörsrummen. Det är ju inte möjligt att konstruera upp någon skillnad i det avseendet och säga: Men de privata bankerna arbetar ju med sina pengar. Det gör de nämligen inte alls! De arbetar med andras pengar, de som kommer in på inlåningsräkningar och när folk köper försäkringar. Statsbanken arbetar med andras pengar, liksom den privata banksektorn arbetar med andras pengar. Det är ingen skillnad i det avseendet. Om ett beslut i det slutna rummet i statsbanken föranleder ett dåligt resultat eller ett misslyckande, får arbetare och tjänstemän en tråkig påminnelse om det. Om ett beslut i ett slutet direktionsrum i den privata verksamheten föranleder arbetareoch tjänstemannaproblem på deras arbetsplatser, är det exakt samma sak. Glöm inte bort, att det privata näringslivet, som man ofta talar om, är förvaltare, ingenting annat än förvaltare, av andras pengar! Har herr Åkerlund något av en logisk slutledningsförmåga — det tycker jag mig ha märkt, det skall jag säga till hans ära, i andra sammanhang — bör han väl ge mig rätt på den punkten, att har man aversion mot beslut i slutna direktionsrum, så tarvas det att man flyttar över den aversionen även på den privata sektorn. Herr Stefanson sade nog mer än de flesta andra talarna här, men jag har färre kommentarer i mitt manuskript. Det är inte fråga om en speciell oartighet mot honom, utan det beror snarare på en svårighet att i detta vattenfall av alldagliga argument få några droppar av substantielli värde. Om jag så får sammanfatta herr Stefansons anförande, så säger han väl helt enkelt det, att det är regeringens ekonomiska politik som egentligen är skulden till alla besvärligheter — den dåliga självfinansieringsgraden, priserna, allt beror på regeringens politik. Ja, självfinansieringsgraden konstitueras av vilka priser man får ut på världsmarknaden å ena sidan och vilka driftkostnader man har å andra sidan. Den kostnadspost som nog väger tyngst torde vara lönekostnaderna, om jag tar industrin som en helhet. Det finns skillnader beroende på hur pass kapitalintensiva företagen är, men om jag som sagt tar industrin som en helhet, så håller mitt påstående ganska bra. Det är en bekväm attityd — man kan naturligtvis sätta sig ned och säga att det är regeringens fel att vi har fått en löneutveckling i landet, som har varit högre än vad regeringen ville ha den till. Jag tror det var herr Nils Theodor Larsson som var beredd att ge mig ett erkännande för att jag ansåg att den rimliga och riktiga lönehöjningen skulle ha varit mera modererad. Men å andra sidan — det lovar jag er, ärade kammarledamöter — kommer herr Stefanson inte att gå upp i talarstolen och säga: Jag anklagar finansministern för att han inte grep in i avtalsrörelserna och föreslog riksdagen att ta en lagstiftning om just den löne höjning som herr Stefanson — eller säg finansministern — skulle ha ansett vara den lämpliga. Det är lätt att tala allmänt, men då och då måste man ju sprätta upp det allmänna talet och försöka konkretisera det — och det är det som herr Stefanson är en mästare i att undvika. På samma sätt fann jag i herr Holmbergs inlägg ständigt denna bekväma länsstol att sätta sig i — det är regeringens allmänna politik som är felaktig! Herr Holmberg anförde en rad exempel, men jag kan ju förklara för herr Holmberg att så länge han sitter i det skydd, som hans oppositionsställning innebär, så kan han spotta åt alla håll utan att riskera att få det tillbaka. Det är en bekväm situation. Men var litet försiktig, herr Holmberg — det kan ju, mirabile dictu, hända att även herr Holmberg får ta ett ansvar. Jag hoppas att han skall slippa det, han passar bättre som oppositionsman, men ifall olyckan händer, så tänk då på vad han säger som oppositionsman. Det vore ju skräp om jag inte skulle ha fått ut mer av herr Stefansons anförande än det jag nu har berört, men jag skall se om jag inte hittar något mer korn. Jo, herr Stefanson tyckte att staten ju ändå äger kreditbanken och postbanken. Varför behöver man då etablera den maktkoncentration, som den statliga investeringsbanken innebär, undrade herr Stefanson. Men dessa inrättningar fungerar ju inte på samma sätt. Kreditbanken har ansvar mot sina insättarkunder, postbanken likaså. Det finns helt enkelt inte möjligheter att via en koncessionslagstiftning ge dem en sådan funktion att de klarar dessa uppgifter, eller att via en motsvarande lagstiftning ge andra banker en sådan funktion. Jag är beredd att säga, att det har fattats någonting i vår ekonomiska konstitutionella och institutionella flora av institut, och det är det hålet, det ta glapp i det hela, som vi försöker fylla upp med en investeringsbank, varom riksdagen nu snart har att besluta. Jag ser i mina anteckningar att det faktiskt var herr Stefanson som sade, att det icke föreligger rättsliga förutsättningar för att de privata skall kunna etablera sitt konkurrensinstitut. Jag vill än en gång understryka, att alla rättsliga förutsättningar föreligger. Det är i de praktiska förutsättningarna som det skiljer sig åt och det är det som är förklaringen till att man får avstå. Herr Nils Theodor Larsson diskuterade självfinansieringsproblemet och sade, att bilden i dag »karakteriseras av permitteringar och friställningar och misströstan». Ja, herr Larsson i Högsby råkar för all del komma från en trakt som har en del besvärligheter; jag tänker närmast på västerviksområdet och trakten däromkring. Det är ändå oriktigt att säga, att bilden i dag karakteriseras av permitteringar, friställningar och misströstan. Vi får en ny arbetslöshetsräkning om några dagar. Jag är rätt övertygad om att den kommer att ge ganska hyfsade siffror. Jag har vågat att spå i den kompletteringsproposition, som jag har lagt på riksdagens bord, om en försiktigt uppgående konjunktur, och jag tror att det kommer att hålla. Dessbättre finns det ju företag än i dag, som frågar efter folk, som nyanställer och som begär att få mera folk. Till och med varven nyanställer folk i dessa dagar. Det är bara den skillnaden, att det inte blir några »headlines» i dagstidningarna när företagen nyanställer folk, men det blir det när ett företag friställer folk. Anledningen härtill avstår jag från att närmare kommentera. Jag tyckte nog att herr Larsson i Högsby, som ju i annat fall är en man med fötterna på marken, gav sig ut i något slags illustration av regeringens politik, som på mig gav intrycket av en machiavellisk statskonst eller något liknande. Han säger att regeringen faktiskt siktar på att urholka företagens ekonomi. Regeringen skulle inta den attityden, om jag nu skulle tala i bildspråk, att vi står här och sågar på den gren, som näringslivet sitter på, och sedan står nedanför med säcken och väntar på att de goda äpplena eller vad det nu än är skall falla i säcken hos regeringen. Ja, det är ju en karikatyr som inte någon i dag levande karikatyrtecknare kan framställa maken till. Jag tar det som ett uttryck för den ohjälpliga — jag hoppas medfödda — benägenhet att överdriva, som är herr Larssons i Högsby egen. Karikatyren är helt missriktad och svarar inte alls mot den situation han vill beskriva. En annan fråga, som av och till har varit uppe i debatten, är påståendet att det inte kommer några nya pengar via regeringens förslag om investeringsbanken. Jag tror att det var herr Larsson som sade det, och herr Bengtson fortsatte med detta i sitt inlägg. Jag vågar hysa en motsatt uppfattning. Det fanns bara en möjlighet att styra över 500 miljoner kronor från den privata konsumtionen till industriinvesteringar via ett förslag om investeringsbanken — jag kan gärna tilllägga som min personliga uppfattning: via en öronmärkning av dessa pengar. Då hade finansministern en reell chans att få uppslutning från riksdagens sida, och det har han ju fått nu praktiskt taget över hela linjen med undantag av högerpartiet, för tankegångarna. Jag serverade i januari månad en statsverksbudget med en upplåning på 1100 miljoner kronor.

Om man ville rädda pengar till industriinvesteringar var det nog, om vi skall vara ärliga mot varandra, den enda möjligheten att gå fram den här vägen. Statens engagemang, säger herr Holmberg, »dödar initiativet» hos de enskilda företagarna. Ja, där är herr Holmberg ute på nattgammal is! En finansminister kan inte undgå att dagligen och stundligen ta emot besök av industrimän, som vill ha ett handtag för att klara sin privata industris affärer. Och dessa skulle säkerligen med högt uppdragna ögonbryn avlyssna mitt svar, om jag skulle vinka med kalla handen och säga: Med hänvisning till herr partiledare Holmberg vågar jag inte ge er en hjälpande hand, ty det dödar ert eget initiativ! När man talar om regeringens misslyckade politik som orsaken till allt elände, tror man sig därmed kunna spotta ner den socialdemokratiska regeringen. Nu begär jag inte att ni skall gå utanför landets gränser, men jag vill ändå uppmana er att se på hur det är ute i världen — i Tyskland, England, Finland, Italien och i Förenta staterna. Jag gör en reservation för smärre variationer år från år, men på längre sikt avläser man en produktionsutveckling i dessa länder, som inte skiljer sig från vårt lands. Man har inte någon bättre och jämnare drive i arbetslivet där än man har hos oss, snarare motsatsen. I de flesta av dessa länder tolereras arbetslöshetssiffror, som är avsevärt högre än hos oss. Och jag kan tilllägga, att tolererar man det, så är det faktiskt lättare att föra den ekonomiska politiken på vissa andra avsnitt. Det var fel på handelspolitiken, på lokaliseringspolitiken och på skattepolitiken, säger man. Det var fel på allting! Jag har givit herr Holmberg en varning, till vad verkan det hava kan. Jag är inte alltför förhoppningsfull på den punkten. Om jag skall hinna med herrar Bengtson och Dahlén också, får jag hoppa över en hel del som jag — i älskvärd ton — skulle ha velat säga till herr Holmberg. Herr Bengtson frågade i sitt inlägg, om regeringen är rädd för konkurrens. Utifrån det kom han fram till önskvärdheten av den fristående banken. Jag har ju förklarat, att det inte finns möjligheter att etablera den. Det finns inte initiativkraft, och det finns inte ekonomiska möjligheter att skapa de garantier som fordras för att klara utlåningen, vilken — det ligger i sakens egen natur — måste karakteriseras av ett risktagande; inte i dålig bemärkelse utan med avseende på en önskan om en god utvecklingstakt. Det privata initiativet kan inte klara detta, och där är förklaringen. Herr Dahlén har väl redan fått en del svar i detta mitt numera ganska andrakammarbetonade inlägg. Han tog upp frågan om vad folkpartiet självt har gjort under de senaste tio åren men som man haft dåligt gehör för hos regeringen. Redan 1957 lade folkpartiet fram förslag till stimulans för sparandet, förslag som skulle ha inneburit lättnader i valutaregleringen och en rad förslag om ökade aktiviteter på olika områden, som skulle ha gynnat den industriella sektorn. För ordningens skull kan man möjligen komplettera herr Dahléns yttrande med att tala om att folkpartiet under dessa år också lade fram förslag om ait man skulle satsa mera på bostadsbyggandet — ungefär en miljard mer om året — och att det skulle byggas flera skolor och sjukhus. Under dessa år, som tidvis präglades av en klar överkonjunktur, ville folkpartiet utifrån sina valpolitiska intressen och funderingar öka inte bara på den sektorn, det fanns över huvud taget inte en sektor som blev bortglömd i folkpartiets aktivitet. Men hur går detta ihop, ärade kammarledamöter? Det går naturligtvis inte ihop alls! Jag tycker att den kompletteringen bör göras. Kanske var det mest för nöjet att få förenkla som herr Dahlén sade: är det meningen att Erlander, Sträng och Wickman skall sköta den nya banken? Jag vet inte om jag behöver lugna herr Dahlén i det avseendet, att ingen av oss kommer att sitta i någon bankstyrelse eller ta del av någon kreditprövning. Vad vi däremot kan vara intresserade av är att få det bästa och mest självständiga folket i bankstyrelsen och i den verkställande ledningen, människor som kan skilja på svart och vitt, som är motståndskraftiga mot den press, som jag vet kommer från många olika håll, och som inte är underbyggda med de intentioner på vilka denna bank är etablerad. Det är svårt att hitta de människorna, men vi skall göra så gott vi kan, och jag hoppas att vi skall lyckas på den punkten. Herr Dahlén tog upp hela frågan om »nebulosan om profiten». Jag tror att jag i inledningen till detta anförande har svarat honom. Jag har den uppfattningen att ett företag skall gå med en rimlig och acceptabel vinst. Den har betydelse för företaget, ty den är drivkraften i verksamheten och ger frihet och möjlighet till ytterligare expansion och utbyggnad. Socialdemokratin har den uppfattningen. Socialdemokratin är företagsvänlig och förstår företagarnas intressen på denna punkt.

Den som har försökt följa utvecklingen kan konstatera det praktiska handlag som jag anser att socialdemokratin har till sådana här problem. Man behöver inte, herr Dahlén, måla en viss potentat på väggen bara för att få nöjet att piska honom. Det är alldeles onödigt, och herr Dahlén är alldeles för intelligent för att behöva göra så i denna församling. Med all respekt för utredningsapparaturens nödvändighet vill jag framhålla, att politik inte är en fråga om tekniska utredningar. Politik är en fråga om en viljeyttring. När jag hörde herr Torsten Bengtson ondgöra sig över den skrala utredning, som låg bakom Kungl. Maj:ts proposition, gjorde jag en reflexion. I december månad 1959 gjorde herr Torsten Bengtsons partiledare, herr Gunnar Hedlund, och jag upp den mest genomgripande skattereform som denna riksdag har tagit på de senaste 10—15 åren efter tre timmars diskussion på tu man hand. Jag tycker att jag kan avslöja det vid detta tillfälle. Om herr Torsten Bengtson har några aspirationer på partiledarskapet, har han mycket att lära av herr Gunnar Hedlund i fråga om handlingskraft och mindre övertro på de långa och tekniska utredningarna. Politik är och förblir en viljeakt. De olika förslagen måste naturligtvis utredas, men det avgörande är om man har behovet klart för sig och är beredd att uppfylla det. I den fråga det här gäller var ju behovet klart. Det behöver inte utredas. Därom är väl 80 procent av kammarens ledamöter ense med mig. Detaljerna i denna institution kan vara intressanta. Detaljutformningen, arbetsformerna och = organisationens struktur blir ju frågor, som ger sig successivt i den mån som institutionen börjar sitt arbete och ställs inför de dagsaktuella problemen. På de andra avsnitten, där man kräver utredning, hänvisar jag till vad jag redan har anfört; jag tror att det i stort sett kan täcka vad som behöver sägas. Jag började mitt inlägg med ett konstaterande, att alla nya ovanliga förslag — kalla dem genomgripande eller inte, det är en smaksak — som tangerar ett område, som man inte tidigare har sysslat med, väcker betänkligheter och motstånd för att så småningom accepteras. Jag är litet överraskad när jag hör de kritiska tongångarna från centerpartiets sida, även om partiet i stort sett är med på det hela — herr Torsten Bengtson slutade ju med en emfatisk förklaring i det avseendet. Jag är faktiskt litet undrande när det gäller centerpartiet, som ju ändå ifrån sitt ursprung har erfarenheter av en näring så i detalj statsreglerad och statskontrollerad, att jag vid gud hoppas att ingen annan näring i vårt land skall behöva bli föremål för någonting liknande! Den regleringen och genomgripande statskontrollen tillkom därför att det fanns ett klart behov, låt vara kanske inte lika markerat som det som nu har materialiserat sig. Även här föreligger ett behov — om man sedan vill kalla det en statskontrollerad bank eller inte, må vara vars och ens smaksak. Skulle jag ge något slags personlig partipolitisk bekännelse så har jag inget behov av att göra vare sig filosofi, idépolitik eller någonting liknande av den här frågan. Jag ser den som en praktisk angelägenhet, som har vuxit fram under utvecklingens egen gång. Varje engagemang som den statliga banken intresserar sig för kommer att ha en parallellfinansiering i en privat affärsbank, eller kanske i den statliga affärsbanken. Ett företag måste inte bara ha investeringskrediter utan även löpande krediter, sin rörelsekredit och sin driftskredit.

Ja, herr talman, detta var det lilla jag hade att säga!
Medgiver kammaren att denna debatt avbrytes och fortsättes i morgon att då börja med det av fininsministerns inlägg föranledda replikskiftet, i vilket jag hoppas att han vill medverka!

Herr talman! Herr Lars Larsson har frågat om justitieministern är villig att underlätta för valnämndernas ordförande att i år sända underrättelse om rösträttshinder genom att i anvisningar till lokal skattemyndighet föreskrivs skyldighet för myndigheten antingen att själv fullgöra uppdraget eller att tillhandahålla valnämnderna fullständiga uppgifter om namn och adress på de personer som underrättelserna skall sändas till eller om justitieministern vill medverka till att frågan löses på annat sätt. Sedan interpellationen överlämnats till mig för besvarande får jag anföra. Röstlängd för val till riksdagens andra kammare och kommunal röstlängd upprättas varje år som en gemensam handling av den lokala skattemyndigheten. Den skall senast den 30 juni överlämnas till valnämndens ordförande. Denne skall genast sända underrättelse till dem som i röstlängden har antecknats såsom inte röstberättigade. Av underrättelsen skall framgå vilken omständighet som har antecknats som hinder mot rösträtt. röstlängden för varje i längden upptagen person antecknas bl.a. vilken fastighet denne är skriven på. Till skillnad mot t.ex. mantalslängden innehåller röstlängden inte uppgifter om postadress, Eftersom det enligt lag åligger valnämndsordförandena att sända ut underrättelser om rösträttshinder, kan den skyldigheten inte av Kungl. Maj:t flyttas över på annan myndighet. Att nu generellt ålägga lokal skattemyndighet att tillhandahålla adressuppgifterna är inte heller lämpligt med hänsyn till den stora arbetsbelastning som råder hos dessa myndigheter, bl.a. på grund av förberedelser för övergång till automatisk databehandling, och till den korta förberedelsetid som de skulle få för en sådan uppgift. Vad jag nu har sagt utesluter emellertid inte att de lokala skattemyndigheterna — liksom pastor, länsstyrelsen och kommun — såsom hittills torde ha skett lämnar upplysningar och annat biträde i den utsträckning det är möjligt. Jag utgår från att valnämndsordförandena på sådant sätt skall kunna få den hjälp som de behöver för att utan att bli oskäligt betungade fullgöra sin skyldighet att lämna underrättelse om rösträttshinder. Från och med nästa år faller besväret härmed i stort sett bort i samband med att röstlängdsmaterialet då blir föremål för automatisk databehandling. Underrättelserna kommer nämligen då att färdigställas med adresser i datamaskinen och valnämndsordförandens arbete blir i huvudsak begränsat till kontrolluppgifter.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min interpellation. Att frågorna ursprungli gen riktades till justitieministern berodde på att denne en gång i tiden tog initiativet till röstlängdsutredningen, i vilken just dessa spörsmål aktualiserades. I den från gårdagen avbrutna debatten om investeringsbanken har det från kritikernas sida gjorts gällande att den frågan har med 1968 års val att göra. Medan debattörerna nu samlar sig för slutronden skall jag begagna tillfället att ta upp några frågor som absolut har med 1968 års och alla kommande års val att göra. Sett mot bakgrunden av de ganska hårda tag som vi upplevde i går under behandlingen av föredragningslistans huvudämne, blir frågor kring röstlängdsförfarandet ganska sublima ting men för väljaren inte desto mindre viktiga. I sakfrågan har statsrådet i sitt svar beskrivit gällande regler vid upprättande av röstlängd och svårigheten att i dagsläget komma till rätta med de kantigheter som — jag fattar det så — inte heller statsrådet förnekar förekommer i detta sammanhang. Jag har haft tillfälle att följa uppbyggandet av den nya valnämndsorganisationen, som innebär endast en valnämnd per kommun. även om jag var tveksam från början inför den starka koncentrationen av denna ömtåliga och grannlaga uppgift till ett fåtal personer, vill jag gärna medge att de anvisningar som utfärdats av regeringen och av olika myndigheter för fullgörande av valnämndens uppgift har fått min tveksamhet inför den nhya organisationen att vika. Dessa anvisningar möjliggör nämligen en betydligt bättre service till allmänheten-väljarna än tidigare, och det är ett viktigt framsteg. Den kanske viktigaste uppgiften som åvilar valnämnden och dess ordförande är att medverka till att den slutliga röstlängden blir så riktig som det är möjligt att åstadkomma. Därför skall valnämndens ordförande bl.a. meddela alla personer, som i röstlängden är upptagna med antecknat rösthinder, detta. I dag ter sig denna uppgift för ordföranden som både meningsfull och meningslös. Det förra omdömet får gälla för det led i väljarnas rättssäkerhet som upprättandet av en slutligt riktig röstlängd utgör. Det kan nämligen lätt, rent administrativt, uppstå fel vid uppgörandet av röstlängden. Stockholmsfallet för några år sedan är väl det mest kända, men icke det enda. Samtidigt som valnämndens ordförande i detta arbete ser en viktig uppgift ter det sig ibland rent meningslöst att han, i varje fall de år då val normalt inte förekommer, skall sända ut underrättelser till personer som finns upptagna i röstlängden men till vilka han saknar postadress. Det må förlåtas interpellanten om han som tidigare valnämndsordförande ibland funderat över denna närmast omöjliga uppgifts motivering mot bakgrunden av att han samtidigt är medveten om att upprättandet av röstlängden i sig inrymmer risker för att röstberättigade personer ej upptagits i längden, risker som närmast ter sig olösliga. Jag tänker på de fall då någon eller några personer ej kommer att uppföras i längden, ofta beroende på rent tekniska fel vid uppgörandet av denna. Deras möjlighet att få utöva rösträtten är då beroende på om de själva uppsöker den plats där röstlängden finns till beskådande under viss tid i juli månad varje år för att förvissa sig om att de har rösträtt, och att ett eventuellt fel skriftligt påtalas hos valnämnden. De rösträttshinder som förekommer och om vilka underrättelse skall lämnas är att en person är omyndig, att han inte är svensk medborgare eller, då det gäller kyrkliga val, att han inte tillhör svenska statskyrkan. Det är detta som landets valnämndsordförande nu kommer att syssla med under de första veckorna i juli månad i år och som jag hade hoppats att de skulle kunna få hjälp med genom att åtminstone slippa leta reda på adresserna till personerna i fråga. Den lokala skattemyndigheten skulle kunna klara den uppgiften. Nu säger statsrådet Lundkvist i sitt svar att Kungl. Maj:t inte kan överflytta detta uppdrag från valnämndens ordförande till annan myndighet, och jag hade nog inte heller hoppats särskilt mycket på det uppslaget i min interpellation. Jag kan även ha förståelse för att ett obligatoriskt uppgiftslämnande från lokal skattemyndighet till valnämndens ordförande kan innebära en besvärlig arbetsbelastning för lokal skattemyndighet i år då omläggningen av dess arbeten från manuell till datamässig behandling pågår. Jag är emellertid tacksam för att statsrådets svar innehåller en positiv antydan om att bl.a. den lokala skattemyndigheten skall kunna medverka till dessa adressuppgifters framtagande om det finns tid därtill. Det här är främst ett problem i de medelstora och mindre kommunerna. I de största kommunerna torde väl den kommunala administrationen kunna åläggas att utföra dessa uppgifter. Jag vill ändå med en siffra nämna den omfattning arbetet kan få. I Finspångs kommun i Östergötland, som jag känner bäst till, fanns förra året 11 000 personer antecknade i röstlängderna, och av dessa hade 1000 rösträttshinder. Huvuddelen av dessa var utlänningar. En aktiv medverkan från lokal skattemyndighet att ta fram adresser på de personer som saknar rösträtt kan därför hälsas med tillfredsställelse. Emellertid, herr talman, vill jag till sist säga att svaret inrymmer en positiv och väsentlig upplysning, nämligen den att från och med nästa år slipper vi den nuvarande ordningen. Då kommer databehandlingen att vara färdig, och då kommer den lokala skattemyndigheten att klara huvudarbetet med de aktuella underrättelserna. I den förvissningen kan det kanske kännas lättare för valnämndsordförandena att i år för sista gången utföra arbetet. När jag så slutligen än en gång tackar statsrådet Lundkvist för interpella tionssvaret och den positiva anda det är hållet i samt de förhoppningar om en snar lösning av de angivna problemen som det inger, vill jag bara tilllägga den förhoppningen att programmeringsarbetet vid databehandlingen av röstlängdsmaterialet måtte omgärdas med största möjliga kontroll. Datamaskinerna arbetar snabbt och bra, men tänker gör de inte, det är programmerarnas uppgift.

Herr talman! Jag vill börja replikväxlingen i dag där herr Sträng slutade i går. Herr Sträng sade att politik framför allt är en viljeyttring och inte en utredning. Jag instämmer helt med honom. Vi har i högerpartiet en bestämd vilja i denna fråga. Vi vill ha ett privat finansväsen, och av den anledningen är det som vi som ett alternativ för att klara de svårigheter som för närvarande råder på detta område vill inrätta ett finansieringsinstitut, Näringskredit. Herr Sträng säger att det inte finns några legala hinder för att göra det. Och det är alldeles rätt, formellt sett. Men, säger herr Sträng själv, det finns praktiska hinder. Regeringen vägrar oktroj. Det är det verkliga praktiska hindret. Det kanske är, herr talman, att gå litet långt, men det är inte sidovördnad mot herr Sträng om jag använder ett litet tillspetsat uttryck och säger att det är något av humbug, sir, att säga att det finns möjligheter att stifta ett sådant institut, när man vägrar oktroj. Det är som jag sade i går: borgarsamhället på sin tid sade inte nej till en arbetarbank, Olof Aschbergs Nya banken, men arbetarregeringen i dag säger nej till en borgarbank. Vidare undrar jag om jag uppfattade herr Sträng rätt på en punkt. Jag tror att jag möjligen kan ha missförstått honom, men ändå vill jag fråga. Det gällde den politiska viljeyttringen. När herr Sträng vände sig till herr Bengtson som en bland kronprinsarna till centerpartiets tron, så talade herr Sträng om hur lång eller rättare sagt hur kort tid — tre timmar — det tog att göra upp om den största skattereformen. Jag måste fråga: Ville herr Sträng med detta ha sagt att det underförstått skulle ha tagit tre timmar att göra upp med herr Hedlund om den Wickmanska banken? Är det möjligen det som ligger under denna hänvisning till viljeyttring? Herr Sträng påstår att jag skulle ha sagt att här görs det upp i slutna direktionsrum, och detta skulle ha varit en lapsus linguae från min sida. Men, herr Sträng, så förhåller det sig inte. Herr Sträng har helt enkelt hört fel. Jag sade att det har antytts i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning att ett samspel skulle underlättas mellan statens styrande verksamhet och det statliga kreditbolagets låneverksamhet. Det är dunkelt tal, sade jag, men, och jag citerade: »Enligt vår mening bör finansieringen av de statliga företagens riskfyllda objekt prövas och beslutas av riksdagen och inte flyttas över till det statliga kreditbolagets slutna direktionsrum.» Ja, krediter behandlas i slutna direktionsrum. Det är alldeles riktigt, och så skall det vara. Som ett exempel kan jag nämna att inom det privata bankväsendet gavs i fjol nya krediter på över tre miljarder kronor. 60 procent av dessa krediter beslutades inom slutna direktionsrum ute i lokala bankstyrelser med över 5 000 styrelsemedlemmar. Men här i denna bank rör det sig om nio styrelsemedlemmar. I Sveriges riksbank råder sekretessbestämmelser för fullmäktige och medlemmarna av direktionen. De får inte tala om eller beröra krediter som riksbanken ger till sina kunder. Detta är alldeles i sin ordning. Men märk väl, herr Sträng, jag talade om riskfyllda statliga objekt. Och risk, det har jag sagt tidigare, tar man inte med andras pengar, det tar man med sina egna. Detta är en viktig distinktion. Statliga företag som inte självfinansieras skall begära nytt kapital i riksdagen och inte i det statliga kreditbolagets slutna direktionsrum, där den Wickmanska banken enligt bestämmelserna nu skall få rätt att köpa aktier. Privata företag som vill ha riskkapital får vända sig till sina aktieägare i full öppenhet. Det är många bolagsdirektörers skrivelser som hamnar även i min kammare. Men det kan vara begripligt om herr Sträng som är socialist inte lika bra känner till hur det går till på den kapitalistiska fronten. Det har jag sagt förut — och det kan jag upprepa — låt därför oss som kan jobbet sköta den här saken! Herr Sträng sade att vi i näringslivet skulle vilja ha en statlig garanti och tillade att förmodligen vill vi också ha ett bidrag till aktiekapitalet. Men herr Sträng har läst på dåligt. Bankerna, säger vi, skulle stå som garanter. Statsgaranti skulle endast lämnas precis som efter hittillsvarande principer för en investering, som från allmänna Ssynpunkter bedömes såsom särskilt angelägen men som efter vedertagna kreditbedömningsprinciper kan finansieras genom bankerna hos Näringskredit eller eljest på marknaden. Riksdagen skall för varje särskilt fall fatta beslut. Statliga företag bör i Övrigt få sina kreditanspråk behandlade på samma sätt som enskilda företag. Det är alls inte här fråga om att vi vill ha någon speciell garanti från statens sida för det privata refinansieringsinstitutet. Herr Sträng säger vidare att han inte har mött någon aversion från de företagare som redan varit uppe och förhandlat med honom om att få pengar. Nej, det vore väl rätt märkvärdigt om de skulle hysa aversion gentemot den hos vilken de begär pengar och får pengar. Jag tycker att det skulle vara ett egendomligt handlande från deras sida. Man skall väl vara artig mot den hos vilken man begär att få pengar. Detta är väl ändå inte något argument för att vi skall ha ett statligt kreditaktiebolag.

Herr talman! I finansministerns en och en halv timme långa anförande i går hade han den fördelen att kunna göra åtskilliga motsägelser på grund av att tidsintervallerna blev så pass långa mellan de olika saker han anförde. Detta var också vad han gjorde sig skyldig till. Vid något tillfälle talade han om att vi har nått ett mycket högt välstånd i vårt land. Det är alldeles riktigt. Vi är bland de länder som har de högsta väl stånden i världen. Vi har en mycket effektiv produktion. Men observera, herr finansminister, detta är uppbyggt på privat och kooperativ verksamhet och till ytterst ringa del på statens verksamhet. Sedan kommer motsägelserna när finansministern i långa haranger lovprisar statlig verksamhet som ju inte har visat någon större effektivitet i vårt land. Den bild som finansministern gav av verksamheten i olika länder är både ofullständig och missvisande. Ta t.ex. den italienska stålproduktionen. Finansministern må ha vad åsikter som helst om Förenta staterna. Jag skall inte diskutera Vietnam eller något annat liknande spörsmål, men se på den amerikanska stålproduktionen! Till och med den dåvarande härskaren i Ryssland Chrustjov sade, när han besökte Förenta staterna, att det är en enastående produktion och det dröjer länge innan Sovjet kommer så långt som Amerika nu gjort. Är USA:s näringsliv uppbyggt med statliga krediter, eller hur är det uppbyggt? Jag skulle önska att bilden blir något fullständigare, om man nu skall göra en redovisning. Vi har en hård konkurrens från andra länder, säger finansministern. Det är riktigt, vi har konkurrens från t.ex. Japan. Vad säger propositionen i redogörelsen om Japan? Den säger att där finns några få små statliga kreditinstitut. Det är alltså icke från de socialistiska länderna — om vi skall kalla dem så — som vi har den hårda konkurrensen, utan det är från länder som liknar Sverige, uppbyggda på annat sätt än med statligt inflytande. Jag tycker dock att finansministern gör ett verkligt sensationellt påstående då han säger att de enskilda företagen vid sina investeringar ser det hela ur sin begränsade synpunkt och att de därför inte hade möjligheter att överblicka hela fältet, utan staten måste ingripa. Det förefaller mig vara en mycket sträng socialistisk uppfattning. Skall vi verkligen gå vidare på den vägen, så att vi inte skall tro på det högt stående samhälle som nu är uppbyggt och dess effektivitet utan att staten måste ingripa? Finns det något bevis för att det kommer att ge mera? Finansministern upprepade en hel del saker om skogen — som jag sagt tidigare — dess betydelse, nödvändigheten av rationalisering m.m. Herr finansminister, det finns en man som känner skogsnäringarnas intressen utomordentligt väl. Det är doktor Gunnar Hedlund. Jag fick rekommendationen att lyssna på honom och lära av honom. Det gör jag gärna, och det har jag gjort under mycket lång tid. Men, herr finansminister, på den motion som jag har talat så mycket om står som första namn Gunnar Hedlund. Skulle man möjligen kunna tänka sig att finansministern också lyssnar litet grand på vad Gunnar Hedlund säger? I motionen är det ju föreslaget att det skall bli en konkurrerande bank. Det förefaller dock som om finansministern har den uppfattningen att konkurrensen är av ondo. Staten skall ha bestämmanderätten i investeringsbanken. Om man konkretiserar finansministerns argument mot att det skulle vara konkurrens, så är det väl det, att staten inte kan låta vanliga banker bedriva denna verksamhet, ty det är risk för att det blir förluster för insättarna, men om man av medborgarna i stället tar in pengar i form av omsättningsskatt, då kan man riskera deras pengar. Det står dock i propositionen att det inte är meningen att banken skall ge någon som helst subvention. Var finns egentligen den likställdhet, som jag talade om att vi ville ha — alltså inte en bank av det slag som nu finns utan ett kreditinstitut av den karaktär som vi nu har men med lika villkor? Vad får bankerna t.ex. av AP-fonden och dess medel, herr finansminister? Får de förvärva aktier? Var finns likställigheten i bankernas konkurrens med kreditinstitutet? Sedan måste jag bestämt säga ifrån om en sak. Finansministern har sagt — och det har vid flera andra tillfällen sagts från regeringshåll — att centerns och folkpartiets förslag innebär en bank på ett år. Omigen citerar jag ur doktor Hedlunds tal i andra kammaren: »Däremot är det icke för vårt vidkommande fråga om någon provisorisk bank. Investeringsbanken bör enligt vår mening redan nu göras definitiv.» Kan det nu äntligen bli slut med det där talet, så att vi i varje fall inte från statsrådshåll får höra att vårt förslag bara gäller en bank på ett år. Vidare säger finansministern att det kanske blir mindre till de små företagen. Men då är ju vår uppfattning om Invdustrikredit och Företagskredit riktig. Och då borde man ju stödja vårt förslag. Finansministern nämnde de tre timmarna som gick åt för att göra upp skattepaketet. Det gällde höjning av vissa skatter, bl.a. höjning av spritskatten —- jag tror det var tre kronor den gången — och även om det kanske tog litet tid att få finansministern att gå med på det, så är ju detta dock av en helt annan karaktär. Men det är bra! Kom sedan inte och skyll på utredningar, när vi tycker att någonting bör ske snabbare! Varför skall vi tala så mycket om kreditmarknadsutredningen, när det går att göra en sak snabbt? Vi driver inte politik för sista dagen här, utan man kommer att fortsätta. Herr finansministern och jag har haft debatter sedan minst 20 år, och vi kommer säkert att debattera igen. Men skall de tre timmarnas överläggning om skattepaketet vara prejudicerande, låt oss då fatta snabba beslut, men inte bara i detta fall, utan även vid andra tillfällen. Jag konstaterar att det fortfarande förefaller som om man från regeringens sida är rädd för konkurrens. Man vågar inte ställa upp i en fri konkurrens med en annan bank, man vill använda banken för dirigering. Till slut, herr talman, vill jag mycket bestämt tillbakavisa vad herr Åkerlund sade. Han insinuerar att här skulle föreligga en uppgörelse mellan centern och socialdemokraterna i fråga om banken. Det är helt orimligt. Vi har preciserat våra ståndpunkter i en motion tillsammans med folkpartiet. Det är den klara text som föreligger. Det är inte nödvändigt att göra sådana insinuationer. Även om högern nu hamnat på en ytterligt negativ linje, undanber vi oss att bli indragna på det sättet, herr Åkerlund.

Herr talman! Finansminister Sträng började i går med att erinra kammaren om att han varit med 40 år i politiken och varit finansminister i 12 eller 13 år. Därför kanske man kan förstå att finansministern utnyttjar de sedvanliga politiska tricken att använda felaktigt ordval och ge felaktig beteckning på det politiska förslag, som vi här diskuterar. När finansministern börjar med att säga att det här är fråga om en reform, söker han ge intryck av att regeringen söker förbättra någonting. Men vad är det för förbättring som detta förslag om ett statligt, jättestort kreditinstitut leder till? Leder det till ökad kapitalbildning, till ökat sparande? Har vi anledning tro att statsbanken kommer att klara de sysselsättningssvårigheter, som vi just i dag står inför och kommer att stå inför även i morgon? Inte på någon av dessa punkter har herr Sträng lyckats visa att statsbanken medför en förbättring. Däremot är det alldeles klart att det statliga kreditinstitutet — och det framgick mycket tydligt av finansministerns anförande — leder till ett ökat statligt inflytande, en ökad statlig kontroll över näringsliv, företagsamhet och industriell verksamhet. Men det är ingen reform. Det är i stället fråga om ett socialistisktpolitiskt önskemål som regeringen Erlander och finansminister Sträng i egenskap av socialdemokrater naturligtvis slåss för men det medför ingen förbättring av de allmänna ekonomiska förhållandena här i landet. Finansministern har också en annan försvarslinje. Han glider över på de principiella, demokratiska frågorna. Han hävdar, att striden gäller folkets inflytande på visst område. Förslaget om en statsbank skulle vara ett framsteg i demokratiseringsprocessen. Det skulle öka det medborgerliga engagemanget när det gäller fördelningen av våra resurser. Detta är ett återfall av herr Sträng i ett stelt marxistiskt tänkande. Det finns ju system med full statlig kontroll, där det finns bara en, statlig bank. Så är det i de östliga länderna i Europa. Ingen föreställer sig väl att folkets inflytande är större i exempelvis det ryska systemet än i ett system som är uppbyggt på den fria marknadshushållningens principer. Jag skulle ju kunna fråga om finansministern menar att folkets inflytande är större i de statligt ägda företagen. Hur är det med CEA-verken, Norrbottens järnverk och LKAB? Kan det verkligen sägas att folk i allmänhet har större inflytande på hur dessa företag styrs och hur resurserna där fördelas? Finansministern anser att den här demokratiseringsprocessen skall vägas mot något som han kallade de ekonomiska supermän som styr och ställer inom företagandet här i landet. De ekonomiska supermännen skall dessutom vara födda av de rätta föräldrarna. Jag förstår nu att finansministern började med att säga att han varit med i 40 år i det politiska livet, för här är tydligen ett gammalt betraktelsesätt som kommit upp till ytan. Vad som i dag händer i fråga om fördelningen av våra resurser är att den sker genom konkurrerande banker med tusentals banktjänstemän. Som herr Åkerlund sade, finns det över 5 000 människor i bankernas olika lokalstyrelser. Det finns dessutom tusentals hu vudmän till sparbankerna som på olika sätt kan få reda på vad som sker inom bankerna. Det har alltså skett en naturlig demokratiseringsprocess inom ramen för det system som för närvarande tillämpas. Jag tror att supermännen är en tankekonstruktion som saknar motsvarighet i sinnevärlden. Möjligen tror finansministern att några supermän skall ta hand om statsbanken som skall söka leda utvecklingen i den riktning som herr Sträng önskar. Vilka uppgifter är det som finansministern anser banken skall taga på sig? Tre exempel gavs: det gäller att klara skogsindustrin, det gäller att klara varvsindustrin och det gäller att klara ståloch järnindustrin. Finansministern säger att »vi» — det måste ju vara regeringen — har ett utbyggnadsprogram för skogsindustrin i södra och mellersta Sverige och ett nedbantningsprogram vad beträffar norra delen av landet. Vilka företag skall bantas ned och läggas ned, så att det blir ökad friställning av arbetskraft i landets norra delar? Skall detta vara den nya bankens uppgift? Låt mig sedan sluta med den kanske väsentligaste frågan, nämligen självfinansieringen. Finansministern säger att det inte är bra med en för låg självfinansiering men att det inte heller är bra med en för hög självfinansiering. Självfinansieringen skall vara lagom. Det är verkligen en inträngande företagsekonomisk avvägning som finansministern gör. Vore det inte rejälare att bara konstatera att självfinansieringen har minskat under de senaste tre åren? Den har minskat så pass mycket att själva investeringsviljan påverkas. Vi vet också att investeringarna i framtiden i stor utsträckning kommer att få satsas på innovationer och nykonstruktioner av helt annat slag än som förekommit tidigare. Det leder till ett större risktagande, och det naturliga är att riskerna tas av företagen själva. Därför måste de få utrymme för en ökad självfinansiering. För utvecklingen inom svensk industri är det angeläget att man inte begränsar företagens möjligheter till självfinansierade investeringar. Om man i stället ökar dessa möjligheter, skapar man bättre förutsättningar för industrins utbyggnad och därmed för sysselsättningen.
Herr talman! Ur en synvinkel är herr Sträng en angenäm meddebattör. Han vill nämligen debattera, och på den punkten skiljer han sig fördelaktigt från en del av sina statsrådskolleger. Jag kan inte hålla med honom i allt, men om det skall bli en debatt är det rätt angeläget att man verkligen försöker ta upp varandras sakståndpunkter. Jag tycker att finansministern ofta gör så, vilket jag vill framhålla. I sitt anförande i går hade finansministern en hel del intressanta saker att komma med. Det är ju omöjligt för mig att kommentera allt. Replikrätten har i varje fall inte mycket med fri konkurrens att göra. Jag vill liksom herr Holmberg anknyta till vad finansministern sade om att fördelningen av kakan är förbehållen, herr talman, ekonomiska supermän. Jag tycker att det var ett väldigt egendomligt yttrande, om jag nu fattade det rätt, och det tror jag att jag gjorde. I Sverige har vi världens kanske starkaste fackföreningsrörelse. Vi har haft en socialdemokratisk regim under decennier. Vi har haft en person som har suttit såsom finansminister i många år, och fortfarande skulle alltså fördelningen av den kaka som vi alla har att äta av vara hänskjuten till några ekonomiska supermän. Det påståendet kan väl inte vara allvarligt menat. Jag kan inte tänka mig det. Det är viktigt att det i allt samhällsarbete finns olika kontrollmöjligheter. Olika organ i näringslivet men även statliga organ behöver en kontroll på varandra. Jag tror att en sådan kontroll i stor utsträckning förekommer här i landet. Folkpartiet har oupphörligen hävdat att ett fritt näringsliv är nödvändigt, men det är inte fritt om det finns konkurrenshämmande monopol och karteller. Här har vi från början intagit en något annan ställning än högern. Därför är det intressant att höra att regeringen nu säger att den bank som man vill inrätta inte skall lyda under bankinspektionens kontroll. Herr Sträng framhöll att bankinspektionen har sagt sig inte kunna utöva denna kontroll. Då vill jag fråga finansministern: Det går väl att ändra på bankinspektionen så att även den nya banken — om den nu kommer till stånd, och det gör den väl — kan kontrolleras, eller tycker finansministern att det inte är behövligt med en kontroll? Sedan sade finansministern något som var mycket intressant och mycket glädjande, nämligen att profiten givetvis behövs. Företagen måste gå med vinst. När man nu på den senaste tiden har hört en hel del förklenande socialdemokratiska uttalanden om när ett företag försöker gå med vinst, var finansministerns yttrande mycket angenämt att höra. Jag hoppas att det hördes även på Aftonbladets redaktion, när den socialdemokratiska vänsterfalangens propagandaballong sprack, ty den sprack verkligen i finansministerns yttrande i går. Det är rimligt och även nödvändigt att företagen drivs med avsikt att gå med vinst. Jag hoppas att detta går in på en del håll på den socialdemokratiska vänsterkanten. Att det skall gå in hos kommunisterna finns det väl inte så stort hopp om. Herr Sträng påstod att mittenpartiernas förslag avsåg en bank på ett år. Men, herr Sträng, det var väl förhastat? Vi säger precis såsom TCO att man, eftersom det är en dålig utredning, måste försöka göra något bättre under ett inkörningsår. Detta, herr finansminister, är det väsentliga i sammanhanget. fanns några lagliga hinder för bankerna att på samma sätt som när det gäller den statliga banken skapa ett institut. Men, herr finansminister, den statliga banken har ju också en garanti, en förmån som tydligen inte skulle komma till stånd om ett fristående institut upprättades. Då är det alltså inte fri konkurrens. Då finns det ju ett hinder för att upprätta ett liknande institut. Jag skulle vilja fråga herr Sträng: Finns det inga möjligheter att inrätta ett försäkringssystem för en fristående bank av samma typ som existerar beträffande exportkreditgarantierna? Om det finns intresse för att ordna ett fristående institut, skulle herr Sträng då vara intresserad av att medverka till skapandet av ett sådant garantisystem? Eller skall det vara förbehållet den statliga banken, just därför att man vill upphäva den fria konkurrensen på detta område? Politik är viljeyttring, sade herr Sträng, och det håller jag verkligen med om. Hans uttalande kom mig att tänka på en passus i finansplanen. Där konstateras att hushållens sparande efter en uppgång nu har minskat, och det kallar finansministern en »normalisering» av hushållens sparande. Det är väl ingenting att göra åt saken, menar han tydligen — nergången innebär bara att sparandet gått till ett normalt läge. Nu skulle jag vilja fråga finansministern: Finns det inte något behov av viljeyttring från regeringens sida för att öka tillgången på sådant sparande som icke åstadkommes via statsbudgeten? Socialdemokratiska partiet har ju för några veckor sedan varit med om att rösta ner alla våra förslag på den punkten. Var finns den politiska viljeyttringen när det gäller att åstadkomma denna ökning av sparandet?

Herr talman! Finansministern påstod i sitt anförande att företagens lönsamhet inte väsentligen kan påverkas av regeringens ekonomiska politik — kostnadsutvecklingen inom näringslivet beror på faktorer utanför regeringens kontroll. Jag finner det ganska anmärkningsvärt att landets finansminister på detta sätt avsvär sig det huvudsakliga ansvaret för kostnadsutvecklingen i landet. Enligt herr Sträng skulle tydligen en aktiv näringspolitik framför allt bestå i att man genom åtgärder på kreditmarknaden motverkar den alltför låga egenfinansieringen inom =: företagen, som orsakas av yttre omständigheter utanför de politiska instansernas kontroll; närmast skall det bli fråga om nya former för kreditfinansiering. Vi menar att regeringen har ett ansvar för den låga lönsamheten inom företagen.

Vi menar också att ansvaret för inflationsutvecklingen i mycket stor utsträckning ligger hos regeringen; det kommer väl finansministern inte heller ifrån. Under de senaste åren har ju inflationsutvecklingen i vårt land varit mycket kraftig, betydligt större än genomsnittet under tidigare år; även internationellt sett är vår inflation mycket stor. Jag framhöll i mitt anförande att en näringsvänlig politik borde i första hand — därvidlag instämmer jag också i vad herr Holmberg nyss har sagt — sikta till att förbättra näringslivets egenfinansiering, stärka dess likviditet, investeringsvilja och konkurrenskraft. Man kan säga att sådant är alldagliga argument, som från denna talarstol har upprepats många gånger av representanter för oppositionen. Men argumen ten blir ju inte därför mindre viktiga när det gäller att få till stånd en näringspolitik som främjar utveckling och trygghet. Med anledning av herr Strängs omdöme i går om mitt anförande vill jag säga att i det trögrörliga idé flöde som regeringen presterar när det gäller att i dessa avseenden förbättra näringslivets villkor kan det vara bra med ett och annat vattenfall — även om vattenfallet skulle bestå av alldagliga argument. Låt mig sedan ta upp frågan om de rättsliga förutsättningarna för inrättandet av kreditinstitut. De privata bankerna har rätt att teckna aktier i kreditinstitut vars bolagsordning är godkänd av Kungl. Maj:t. Lika konkurrens för sådana kreditinstitut med den nya investeringsbanken är således beroende av om Kungl. Maj:t godkänner att bolagsordningen innehåller liberala bestämmelser om riskbedömning och om långfristig kreditgivning. Det är således inte på förhand givet att kreditinstituten får denna möjlighet. Jag vill komplettera herr Dahléns fråga med frågan: Kommer Kungl. Maj:t att ha en positiv inställning i detta avseende till nya kreditinstitut och kommer Kungl. Maj:t också att medge ett garantisystem med den utformning som herr Dahlén har föreslagit? Får jag sedan, herr talman, ta upp några synpunkter på AB Industrikredit. Herr Ståhle och även finansministern har sagt att Industrikredits och Företagskredits utlåningskapacitet är tillräcklig för deras verksamhet. Den formella utlåningskapaciteten är för närvarande 1034 miljoner kronor. Man beräknar inom Industrikredit och Företagskredit att det årliga behovet av nytillskott i utlåningen är ungefär 250 till 300 miljoner kronor per år. De uppgifter som finns i bankoutskottets utlåtande på sidan 13 avspeglar inte det nu aktuella läget. Om man tar siffrorna från månadsskiftet april —maj finner man att utestående lån i Industrikredit uppgår till 671 miljoner kronor och beviljade ej utlämnade lån till 262 miljoner kronor, således sammanlagt 933 miljoner kronor. Dessutom föreligger 151 icke behandlade ärenden till ett sammanlagt belopp av 162 miljoner kronor, varav ett belopp av omkring 100 miljoner kronor är aktuellt. Räknar man ihop detta med de redan beviljade lånen är man uppe vid den utlåningskapacitet som Industrikredit har. Det är således angeläget att inom en ganska snar framtid förstärka detta instituts utlåningskapacitet för att det skall kunna. tillgodose nuvarande kreditbehov inom de mindre och medelstora företagen. På nu anförda skäl tycker jag att oppositionspartiernas reservation = har stort fog för sig. Jag noterar med stor tillfredsställelse finansministerns positiva inställning till Industrikredit och Företagskredit, och jag är glad över finansministerns uttalande att dessa institut kommer att få det kapitaltillskott som de behöver för att kunna vidga utlåningen.

Herr talman! Statsrådet Sträng har svarat mig sympatiskt uppriktigt, även om jag tog ett hårt ord i min mun i ett och annat sammanhang. Jag hade i min fråga om en eventuell uppgörelse med herr Hedlund inte velat insinuera, som herr Bengtson tror, utan det var en fråga i klarhetens tecken. Det finns skäl att ställa denna fråga. Herr Sträng gjorde en antydan i går, som jag uppfattade så, att det här kunde föreligga en sådan förhandsuppgörelse. Det är också känt, att herr Hedlund i TV i slutet av fjolåret talade i sak till förmån för statliga penninginsatser vid en strukturrationalisering. Vidare finns det en annan skatteuppgörelse, som jag vill peka på i sammanhanget, nämligen skattepaketet, inte 1959 utan på hösten 1963, som kombinerades med inrättande av två jordbrukskreditinstitut. Så vill jag ta upp en annan sak, som herr Sträng berörde, talet om pengar till kreditbolag och ökade möjligheter för näringslivet över huvud taget. Jag skulle vilja fråga: Hur kan det bli mera pengar än eljest genom ett kreditbolag? Även om jag skulle acceptera som riktigt — vilket jag inte gör — att 500 miljoner kronor i oms innebär mera pengar till näringslivet, är det, som jag sade i går, inte några särskilt stora pengar. Jag tittade i natt efter hur det förhöll sig för ett känt stålverk, som herr Sträng åberopade i går, nämligen Sandviken. Under senast förflutna femårsperioden har det järnverket investerat 470 miljoner kronor, alltså i praktiken lika mycket som de 500 miljonerna till statsbanken, och denna finansiering hade kunnat genomföras på vanligt sätt, genom obligationer, reverslån och till icke ringa del genom att vända sig till aktieägarna. Herr Sträng använde ett uttryck, som jag måste reagera mot. Han säger att investmentbolagen »spetsar familjeföretag på gaffeln». Det är ett hårt ord. Vad som sker i det sammanhanget är i själva verket, att många sådana bolag kommer till bankerna och i realiteten blir räddade, inte spetsade på gaffeln. Genom att kredit ställs till förfogande finns möjlighet för dem att leva vidare, och det räddar i själva verket förmögenheterna åt deras familjer. Får jag säga några ord om varvsindustrin också. Vi vet att varvsindustrin är i nöd. Herr Sträng ställer villkor: Gå samman! Åtminstone sägs detta i tidningsuppgifter. Skulle nu hjälpen via den s.k. investeringsbanken vara förenad med villkor? Skulle det behöva vara så, om man gjorde ett refinansieringsinstitut efter vårt mönster? Såvitt jag kan se skulle det innebära en betydligt större frihet för varvsindustrin, om den finge använda en sådan metod som vår. Vi har sagt, att om det från allmänna synpunkter är angeläget, kan staten ge garantier, om staten vill. Men det är inget krav ifrån vår sida, när vi talar om ett finansieringsinstitut. Vilka villkor ställer herr Sträng när det gäller skogsindustrins utbyggnad i södra Sverige, där det finns överskott av virke? Vi vet att massaindustrierna i södra Sverige kämpar med stora svårigheter. Lönsamheten är svag. Är det politiska villkor fogade i detta? Det är också en fråga.

Herr talman! Det var betydligt angenämare att höra finansministern i dag är i går. Åtskilligt av vad jag anser vara övertoner, som han använde i går, har röjts undan, i synnerhet detta med tiden »ett år». Jag hoppas nu finansministern inser att det inte går att leta fram något, vare sig i motionen eller reservationerna, som tyder på att banken enligt mittpartiernas förslag bara skulle få en livslängd av ett år, och det förekommer inte i pressen heller. Jag vill bara göra den kommentaren. Jag tog vidare upp Förenta staternas stålproduktion, medan finansministern ju speciellt höll sig till Italien. Han framhöll att USA och Sverige var två länder av olika storlek. Ja, visst är de olika. De har olika stor folkmängd och de har olika anspråk på resurser i övrigt. replik mycket klart, att det bara var i ett bestämt avseende som man skulle ta hänsyn till vad doktor Hedlund hade sagt. Jag skulle vilja utsträcka det mycket längre och fråga: Varför inte ta hänsyn till åtskilliga andra saker, som han också har sagt t.ex. i mittpartiernas motion? Det tycker jag de är värda! I fråga om aktieinköp tycker jag det är olämpligt, att långivaren skall få ett inflytande i ett företag via en sådan väg. Jag tror att finansministern, om jag tolkade honom rätt, inte heller tyckte det var så särskilt trevligt om det skulle bli så. Det blir dock inte bättre om staten har detta inflytande än om privata har det. Det blir nog — såsom jag erinrar mig att Strindberg en gång när han skrev om 30-åriga kriget lät de agerande diskutera huruvida de upproriska skulle skäras med knivar eller klippas med saxar — lika obehagligt för företagen vilken beroendeställning de än kommer att stå i. Slutligen skulle jag vilja säga, eftersom åtskilligt har blivit utklarat nu efter vårt lilla meningsutbyte tidigare, att det för mig såsom enkel centerpartist vare helt fjärran att göra något försök att bedöma en ledamot av Kungl. Maj:ts regering och hans utveckling under de senaste 22 åren! Man kanske dock kan konstatera en sak, nämligen att finansministern i alla fall kvantitativt har utvecklats mycket starkt under den tiden. Sedan tycker jag att det viktigaste nog inte är att bedöma varandras anföranden. Det viktigaste är nog att man själv är medveten om på vilken nivå ens anföranden befinner sig.

Herr talman! Finansminister Sträng nämnde en sak, som verkligen fick mig att rycka till och som jag skulle vilja ha litet närmare utvecklad. Han påpekade att regeringen nästa år har för avsikt att »upprepa denna operation» — jag tror att orden föll så. Vad innebär nu »denna operation»? Jo, tydligen att tillföra den nya statsbanken nytt aktiekapital på en halv miljard kronor, alltså lika mycket som i år. Men inte bara det, finansministern var nämligen inne på denna operation även i går — något som jag tycker att vi inte skall glömma. Han lät då framskymta att motivet för att tillskjuta kapital till banken också var ett motiv för att här i riksdagen få igenom en skattehöjning, som dessutom var »öronmärkt». Min fråga blir då: Räknar finansministern för nästa år med en ny höjning av omsättningsskatten och en ny öronmärkning, eller kan man finna på någon annan finansieringsmetod? Det gläder mig att finansministern säger, att han inte har någon tilltro till detaljreglering. Han har studerat frågorna i öststaterna, däribland Sovjetunionen. Det är bra att få höra ett så klart uttalande i dag, men i går andades finansministerns huvudanförande ändå en betydande tilltro till kravet på och behovet av ett ökat statligt inflytande och ökad statlig kontroll och dirigering av näringslivet. Jag erinrar mig särskilt de nästan lyriska ordalag som användes vid beskrivningen av det franska systemet, där man onekligen just förbinder kreditgivningen med detaljingripanden och speciella krav på näringslivet som skall uppfyllas om det skall erhålla krediter. Slutligen en annan sak. Finansministern har visserligen nämnt en del exempel på vad banken skall göra, men jag vill erinra om att dessa exempel inte är svar på den fråga som jag ställde i går. Jag frågade då: Är regeringen beredd att ge något enda exempel på i och för sig räntabla strukturrationaliseringar, som hittills hindrats av att kreditmarknaden ej fungerat tillfredsställande? Detta var min huvudfråga i går. Kanske kan jag få svar på den nu?